Herr talman! Nu är det femte året som vi fortsätter att besluta om det s.k. provisorium som presstödet skulle vara. Jag hoppas att det här är sista gången vi behöver arbeta efter regler som aldrig utreddes innan de lades fram för riksdagen. Och jag hoppas att pressutredningen i år skall kunna presentera också förslag till generellt presstöd i botten, alltså ett stöd som kommer alla tidningar till godo men genom sin konstruktion framför allt hjälper de mindre tidningarna. På den grunden kan man sedan lägga selektiva insatser under förutsättning att de följer automatiskt verkande regler. Det är viktigt att undvika att en statlig nämnd sitter och fattar beslut om en enskild tidning. Det leder till beroende eller till en känsla av beroende. Det är centralt för demokratin att den tredje statsmakten — pressen — är självständig till regering, riksdag, partier och organisationer, att tidningarna fritt kan granska och kritisera de makthavande i samhället. Det betyder bl.a. att det är beklämmande att annonsskatten finns kvar. Den tar ju pengar från tidningarna, gröper ur deras resurser och gör dem svagare. I vissa fall är sådana tidningar beroende av statligt produktionsstöd. Man tar med ena handen och ger med den andra. Resultatet blir bl.a. att tidningen är mer beroende av statligt stöd än den annars skulle vara. Folkpartiet kräver också i år att annonsskatten skall avskaffas. Vi liberaler har sammanfattat vår pressyn i folkpartiets partiprogram: ”Fria tidningar är omistliga i en demokrati. —-- Ekonomiskt starka tidningar blir i regel mer självständiga — mot statsmakter, ägare, annonsörer och organisationer. —-—-—- Liberalism slår vakt om tryckfrihets förordningen som en av grundlagarna därför att den ökar skyddet för det tryckta ordet när påfrestningarna är stora.” Det är på de principerna som vi försöker bygga våra förslag. Vi hoppas intensivt att pressutredningen, som skall bli klar om några månader, lyckas att lägga ett betänkande som slår vakt om just de värden som vi har formulerat i vårt partiprogram. En viss oro just nu känner vi ändå. För någon vecka sedan lade regeringen fram förslag till litteraturstöd. Man avvisade litteraturutredningens förslag till en generell ordning för inköp av ny svensk skönlitteratur. Man vill i stället införa ett system då 50 böcker premieras i efterhand. Det är inte bara ett svek mot tidigare löften i kulturpolitiken och ett orimligt snålt förslag. Det är inte bara verkningslöst när det gäller att stimulera svenska författare. Det har dessutom av statsrådet själv motiverats i ideologiska termer som gör det befogat att ta upp i en debatt om presstödet. I litteraturutredningen ansåg vi att en av fördelarna med ett generellt stöd, eller rättare sagt ett stöd som följer automatiskt verkande regler, var att man så långt som möjligt eliminerade risken för otillbörlig styrning. Man skall inte lägga makten över litteraturstödet till en liten grupp av människor i en sluten nämnd. Nu säger statsrådet Zachrisson i stället att det generella stödet är ett hot mot yttrandefriheten. Tänk nämligen om man tvingas minska detta stöd — då kommer ju en del av bokproduktionen i fara! Man kan naturligtvis lika gärna fråga vad som händer om man minskar ett selektivt stöd. Då kommer naturligtvis den utgivning i fara som skulle bygga på det selektiva stödet. Men det intressanta är regeringens principsyn: att generellt stöd är ett hot mot yttrandefriheten. Jag vill fråga konstitutionsutskottets socialdemokrater: Anser ni att den principen kan användas också för presstödet? Är ett generellt stöd eller ett selektivt stöd som följer automatiskt verkande regler ett hot mot yttrandefriheten i landet? Eller skall litteraturstödet bygga på en princip och presstödet på en helt annan princip? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Huvudfrågan är alltså: Skall stöd till tidningar och böcker utgå enligt bestämmelser som gör att man i förväg vet vad som får stöd och vad som inte får stöd? Så verkar ju ändå i huvudsak dagens produktionsstöd till pressen. Eller skall presstöd och litteraturstöd utgå efter mycket allmänna bedömningar där besluten i varje särskilt fall fattas av en statlig nämnd? Statsrådet Zachrisson har fört oss till ett vägskäl i debatten, och den gäller i lika hög grad presstödets konstruktion. Som exempel på vad jag menar med olämpligt presstöd vill jag ta upp de fall som nämns i reservationen, som jag yrkar bifall till, och det särskilda yttrandet. Det gäller premieringen av vissa veckotidningar och diskrimineringen av andra. En del veckotidningar, som sägs vara av dagstidningskaraktär, får 300 000 kr. i produktionsstöd. Det är ofta centerns veckotidningar. I stor utsträckning fungerar de som medlemsblad. De får en mycket stor subventionering om man ser till deras upplaga. Så finns det andra fall som behandlas på ett helt annat sätt. Jag vill främst ta upp Eesti Päevaleht — Estniska Dagbladet. År efter år har denna tidning sökt presstöd. Lika många gånger har majoriteten i presstödsnämnden avvisat dess begäran. Låt mig jämföra en veckotidning som får 300 000 kr. med Estniska Dagbladet, som inte får någonting — och jag tar då Gävle-Dalabygden. Den har enligt TU-statistiken en upplaga på 2400 exemplar. Dess lösnummerpris är 75 öre. Den kommer ut en gång per vecka. Den får 300 000 i produktionsstöd. Det betyder att för varje tryckt exemplar av Gävle Dalabygden får man ungefär 2:40 kr. i statsbidrag. Tidningen kostar alltså att köpa 75 öre — och så får man statsbidrag med 2:40 kr.! Det är en, i jämförelse med allt annat presstöd, utomordentligt stor subvention per tidningsexemplar. Jämför den tidningen och det stöd den får med Estniska Dagbladet. Den tidningen kommer ut två gånger i veckan, inte en gång som Gävle Dalabygden. Den har 2 700 exemplar i upplaga. Läser man igenom Estniska Dagbladet och jämför den med Gävle-Dalabygden finner man att den är minst lika mycket nyhetsorgan som centertidningen i Gästrikland. Eftersom Estniska Dagbladet kommer ut två gånger per vecka blir dess samlade årsupplaga drygt dubbelt så stor som centertidningens. Men den får inget som helst bidrag — det har presstödsnämnden stödd av socialdemokrater, centerpartister och kommunister här i kammaren beslutat. Felet med Estniska Dagbladet är att den är skriven på estniska. Det kommer säkert herr Svensson i Eskilstuna att förneka nu som tidigare. Det är lika mycket hyckleri nu som tidigare. Estniska Dagbladet fyller de krav som ställs i presstödskungörelsen § 13: den är en ”allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och vars upplaga till övervägande del inte är abon nerad”. Estniska Dagbladet är också en andratidning i kungörelsens mening: ”dagstidning som på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning”. Ändå får den inget produktionsstöd. Ordföranden i presstödsnämnden har själv inför konstitutionsutskottet medgett att majoriteten förvägrat Estniska Dagbladet stöd därför att den inte är skriven på svenska. Antag nämligen att Estniska Dagbladet hade varit skriven på svenska och i övrigt sett ut precis som den gör i dag. Då hade presstöd varit självklart. Det är därför helt uppenbart att det är det estniska språket som gjort att den nu diskrimineras. År efter år pågår denna diskriminering samtidigt som man lämnar stora bidrag till andra veckotidningar. År efter år försöker socialdemokrater, centerpartister och kommunister att dölja att det är det estniska språket — och därmed indirekt balterna i Sverige - som man diskriminerar. Fyra motioner har i år väckts om tidningar utgivna i Sverige på annat språk än svenska. Estniska Dagbladet har tagits upp som det viktigaste fallet eftersom den getts ut i många år och har sökt bidrag i flera år. Motsvarande motioner tidigare på 1970-talet har alltid behandlats inom ramen för presstödet. Nu, 1975, har man förvägrat oss att över huvud taget ta upp motioner om Estniska Dagbladet i samband med det svenska presstödet. Man skall vänta tills propositionen om s.k. invandrarfrågor kommer. Trots att invandrarutredningen själv förordade att Estniska Dagbladet skulle ingå i det vanliga systemet för presstöd, trots att ingenting i reglerna säger att man skall särbehandla andra språk, trots att balterna har varit här i landet i drygt 30 år, trots att många är födda här och de flesta varit svenska medborgare i årtionden så får deras tidning inte behandlas inom ramen för det svenska presstödet. Det betyder att vi motionärer inte heller här i kammaren nu formellt får yrka bifall till motionerna. Vi har ju tvingats ta upp dem i ett särskilt yttrande. Man lägger en diskriminering av Estniska Dagbladet ovanpå en annan. Tidigare har man sagt att Estniska Dagbladet får inte bidrag därför att tidningen inte uppfyller bestämmelserna, dvs. är skriven på estniska. Nu säger man dessutom att tidningen skall hänföras till invandrartidningarna och över huvud taget inte passar in i det svenska presstödet. Att balterna själva upplever det här som ett övergrepp är naturligt. Det är ju ett övergrepp. Man ser det som ett nytt uttryck för den nonchalans som socialdemokrater och centerpartister ofta visat inför balternas problem, kommunisterna skall vi inte tala om, vi vet ju alla var de står. Jag vill ställa den frågan till Olle Svensson: Känns det inte genant att här i kammaren år efter år förneka att Estniska Dagbladet diskrimineras på grund av sitt språk när alla vet att det är just det estniska språket som gör att den inte får presstöd? Känns det inte litet svårt att söka dölja det uppenbara? Är det inte dags nu att medge sanningen? Centerpartisterna vill jag fråga: Hur känns det att driva igenom ett mycket stort stöd till de centersympatiserande veckotidningarna och sedan inte visa den minsta generositet gentemot en ekonomiskt hårt pressad tvådagarstidning, vars enda misstag är att den är skriven på estniska? Känns det inte litet krasst i överkant för en centerpartist att ordna fram så mycket pengar som möjligt till de egna och sedan säga nej till varje presstöd till Estniska Dagbladet?

Herr talman! Det är i år drygt 120 milj.kr. som skall fördelas på skilda tidningar i vårt land. Vi är överens om det eftersom vi anser att det är viktigt att tidningarna får ett sådant stöd att det möjliggör ett allsidigt utbud för samhällsinformationen. Jag är dock tveksam om svensken i gemen har den meningen att vi i denna tid kan satsa drygt 120 milj.kr. extra på tidningarna. När vi ursprungligen tog det här beslutet var man ängslig för att det skulle bli en statlig styrning om tidningarna fick så omfattande stöd. Så har nu inte blivit fallet, men man skulle önska, herr talman, att det blev en psykologisk styrning, så att tidningarna kände en större ambition för sanningslidelse — i varje fall under valår. När nu stöd utgår med så höga belopp är det viktigt att det fördelas efter rättvisa grunder. Det har — som herr Ahlmark påminde om =— hitintills varit ett provisorium, och vi hoppas att det snart skall avlösas av riktigare och mer generella regler. Det finns ett knippe motioner i år som knyter an till propositionen om presstödet. De behandlas i stort sett välvilligt och förstående, bortsett från herr Ahlmarks motion om veckotidningarna. Men eftersom pressutredningen redan i sommar lägger fram sitt slutbetänkande låter man motionerna anstå till dess. Det är välbetänkt på alla sätt. Motionerna om tidningar på främmande språk har man förvisso icke behandlat lika välvilligt, utan dem har man ställt på framtiden. Vi har tidigare under alla år behandlat dessa motioner i samband med presstödet. Majoriteten har förstås avslagit dem, men i år vill man inte ens det, utan man skjuter dem framför sig. Det gäller Estniska Dagbladet, Eesti Päevaleht, i synnerhet. Nu framgår inte någonting av betänkandet om dessa motioner — de står inte ens nämnda — eftersom man skjutit upp behandlingen av dem. Det betyder inte att man teg om saken i utskottet. Där var en omfattande debatt om dessa tidningar. Så var även fallet vid en hearing som vi hade med docent Stig Hadenius, sekreteraren i pressutredningen. Nu är vi emellertid förhindrade att reservera oss till förmån för de här motionerna, men vi har all anledning att gå in på sakfrågorna för att motivera varför motionerna hade bort behandlas i dag. Man menar att invandrarutredningen som har kommit med sitt slutbetänkande kommer att resultera i en proposition. I samband därmed är det lämpligt att dessa motioner behandlas. Det är en ganska underlig åtgärd att förpassa Eesti Päevaleht till invandrarfrågorna. Som helt riktigt nämndes kom balterna till Sverige 1944. Det är en grupp på ca 25 000 människor, många har varit svenska medborgare länge. De är väl assimilerade i vårt samhälle och gör betydande insatser i näringsliv och förvaltning. Det är en folkgrupp som vi har stor gemenskap med, vi har ett gemensamt kulturarv inte minst i kyrkligt avseende. Hur länge är man invandrare egentligen? Balterna har varit här i 30 år och är därför svenska medborgare sedan länge. Det är klart att en proposition om invandrarproblematiken har anledning att ta upp frågan om tidskrifter på främmande språk för invandrare. Men när en folkgrupp har varit här i 30 år kan det inte vara befogat med den infallsvinkeln längre. Det är ganska intressant att gå till invandrarutredningen där man också diskuterar denna press, bl.a. Eesti Päevaleht. Utredningen menar att dessa tidningar verkligen borde ha stöd enligt presstödskungörelsen i vanlig ordning. Man skriver att det finns endast ”två tidningar på annat språk än svenska som kan uppfylla kriterierna för allmännyttig tidning av dagspresskaraktär enligt presstödskungörelsens bestämmelser, nämligen den finskspråkiga Ruotsin Suomalainen och den estniskspråkiga Eesti Päevaleht”. Om nu verkligen regeringen gör en proposition på basis av pressutredningen, kommer den propositionen att bli en bumerang som drabbar utskottet och ger en klar fingervisning om var de här tidningarna hör hemma bidragsmässigt. Man framhåller nogsamt att dessa tidningar faller utanför kriterierna för presstöd. Eesti Päevaleht är ingen allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär. Den har inte andratidningens konkurrenssituation. Det är påståenden som vi ofta hört, men vi får aldrig klara belägg för att det förhåller sig så. På Eesti Päevalehts redaktion upplever man konkurrenssituationen värre än för många andra tidningar. Denna tidning har inte bara ett yttre konkurrensläge utan på visst sätt ett inre konkurrensläge, så till vida att de estniska prenumeranter som har varit i Sverige länge och kan svenska språket synnerligen bra naturligtvis också håller sig med en svensk tidning, medan det förvisso är mera sällan som en person med svenska som modersmål prenumererar på Eesti Päevaleht. Nog finns där en konkurrenssituation som kan vara värre än många andra tidningars. Det är beklagligt att man i det här avseendet år efter år skall vara så snål gentemot en folkgrupp som vi verkligen har anledning att visa rättvisa. Herr talman! Jag har tyvärr inte möjlighet till något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande om presspolitiken kommer ovanligt tidigt under vårsessionen, och det präglas av små meningsskiljaktigheter. Detta beror dels på en faktisk ökad enighet i dessa frågor, dels på att antalet säryrkanden har reducerats, vilket i sin tur beror på ledamöternas vetskap om att pressutredningen inom kort blir färdig med sina förslag. Det betyder att vi nästa år har möjligheter att föra en betydligt mer djupgående och principiell debatt inte bara om samhällets relationer till pressen utan också om massmediepolitiken i stort. Som det påpekas i betänkandet har redan en forskarrapport som pressutredningen utgivit lämnat viktiga upplysningar om rådande förhållanden och givit en utvärdering av presstödet. Nya rapporter väntas om pressens funktioner och om olika samarbetsfrågor som berör tidningsbranschen. Herr Ahlmark sade att de här reglerna genomfördes utan utredning. Men vad var orsaken till att de här reglerna tillkom så snabbt och att presstödet kom så snabbt? Jo, orsaken var att man ville stoppa tidningsdöden. Nu efteråt när presspolitiken utvärderas kan det konstateras att just dessa åtgärder har varit en viktig orsak till att tidningsdöden med ett beklagligt undantag har stoppats under 1970-talet. Sådan snabbhet och sådana ambulansutryckningar till förmån för det fria ordet bör man inte ironisera över eller kritisera. Man bör i stället vara tacksam för att sådana utryckningar har gjorts. Det hör till presstödets omisskännliga förtjänster att det har hindrat tidningsdöden. Sedan försökte Per Ahlmark locka till en principiell debatt redan nu. Han förde in en rad saker. Större delen av hans anförande ägnades åt sådant som inte finns i KU-betänkandet — åt litteraturstödet, som skall behandlas i annat sammanhang och av annat utskott, och åt stödet till invandrartidningar, som behandlas i ett senare sammanhang och alltså ännu inte varit föremål för sakbehandling i konstitutionsutskottet. Jag skall nu motstå frestelsen att här gå in på en längre principiell debatt, så mycket mer som jag själv deltar i pressutredningens arbete och får skäl att återkomma. Men med anledning av de principiella deklarationer som herr Ahlmark gjorde skulle jag också vilja peka på några viktiga utgångspunkter. Låt mig börja med att bekänna att enligt min uppfattning bör mediepolitikens yttersta mål vara att förstärka och utveckla den svenska demokratin.

Konsekvensen, om man vill att de funktionerna skall fyllas, blir krav på en mångsidig och differentierad press. Jag vill hävda att tidningskoncentrationen redan har gått för långt för att det skall vara nyttigt för demokratin, och därför bör det vara samhällets uppgift att så långt som möjligt stödja ekonomiskt svagare tidningar, så att ytterligare monopolisering av det redaktionella utbudet förhindras. Det innebär att staten bör se till att, om det exempelvis finns fler röster inom ett regionalt område, de rösterna inte tystas och avlöses av monopol. Med begränsade resurser innebär detta att stöd bör utgå under två förutsättningar: för det första då det finns presspolitiska motiv för att bevara utgivningen, för det andra då marknadsförutsättningar för bevarande av tidningarna saknas. Det finns en lång rad tidningar som fyller flera eller samtliga av de uppställda funktionskraven, som jag tidigare angivit, men som ändå inte kommer att få presstöd, eftersom de kan klara sin utgivning med hjälp av intäkterna från annonser och abonnemang. Forskningsrapporten visar att tidningar med god hushållstäckning har bevarat en stark soliditet och därmed kan fullfölja sin verksamhet och vara de självständiga tidningar som herr Ahlmark här talade om. De väl etablerade tidningarnas ekonomi har inte urholkats under den tid som presstödet har funnits, men samtidigt har produktionsbidraget gått till de tidningar som har haft behov av hjälp. Därmed har det fyllt det syfte som angetts för pressstödet. Det är mot den principiella bakgrunden jag skall säga något om de i utskottet behandlade motionerna. Herr Jonnergård m.fl. har diskuterat läget för ensamtidningarna på lokalmarknaden. Som exempel i den debatt som här har förts har tagits Trelleborgs Allehanda, Norrtelje Tidning och Söderhamns-Hälsinge-Kuriren. Ser man presspolitiskt på det här problemet, och därmed anknyter till de funktioner som man bör ställa krav på att pressen skall fylla, är det lätt att finna motivering för stöd till sådana lokaltidningar. Tidningarna svarar för viktiga informationsoch kommunikationsuppgifter i det lokala samhället, och de har också i många fall på senare år tagit mera allvarligt än tidigare på granskarrollen. Frågan måste då bli om det finns en definierbar grupp av lokaltidningar som har betydande svårigheter men som saknar marknadsmässiga möjligheter att klara av dessa. Jag tror inte att sådana generella svårigheter föreligger. Det kan då inte heller vara riktigt att gå fram med generella bidrag. Man har också diskuterat möjligheterna att i framtiden lämna stöd via en fond. Efter att ha hänvisat till de överväganden som pågår inom pressutredningen erinrar utskottet vad gäller nuläget till presstödsnämndens möjligheter att vid tillämpningen av 17 § presstödskungörelsen ge presstöd även till tidning som inte är andratidning. Utgångspunkten skall då vara en totalbedömning av konkurrenssituationen. Vi har också haft att ta ställning till en motion av herr Johansson i Malmö m.fl. om de s.k. annonsbladen. Dessa gratisblad tar.intäkter från den reguljära pressen utan att ta på sig de informativa skyldigheter som denna uppfyller, och detta är från informationssynpunkt en mycket olustig utveckling. Problemet uppmärksammas av pressutredningen, som därmed skapar det av motionärerna önskade underlaget för vidare överväganden om åtgärder som kan visa sig nödvändiga. I utskottets betänkande tar man också ställning till ett förslag från herr Larsson i Staffanstorp om lånefonden. Utskottet erinrar med anledning av motionen om att presstödsnämnden nu enligt vissa dispensregler har möjlighet att medge förlängd räntefrihet för beviljade lån. I en motion av bl.a. herr Ahlmark om veckotidningar föreslås, som herr Ahlmark också nämnt, ett riksdagsuttalande av innebörd att regeringen bör lägga fram förslag som begränsar den nuvarande diskrimineringen, som det heter, av vissa veckotidningar. Utskottet vänder sig emot att ett sådant uttalande skulle göras nu. Frågan behandlas av pressutredningen.

De ekonomiska undersökningar som redovisas i den publicerade forskningsrapporten om presstödet och tidningskonkurrensen visar, att nyetableringar på flerdagarsmarknaden för med sig så stora kostnader att sådana knappast kan anses vara realistiska. Det tycks därför som om fådagarstidningarna kan innebära ett alternativ när det gäller viss form av politisk kommunikation. Jag tror också att frågan om en satsning på dessa tidningar får tas med betydligt större allvar i framtidens presspolitik än vad herr Ahlmark gjorde. Han spelar gärna upp något av en buskteater när han talar om dessa tidningar. Man kan tänka sig att det behövs en differentiering av bidraget med hänsyn till om det gäller tidningar med regional spridning eller med rikseller storstadsspridning. Fådagarstidningar av typen Arbetaren eller Handelstidningen i Göteborg, som nu har återuppstått, ställs utan tvivel inför större redaktionella krav än vanliga tidningar med regional spridning, och det är troligt att de kommer att ha en betydligt större upplaga. Presspolitiskt bör det vara speciellt angeläget att stödja sådana komplementtidningar med hög kvalitet, vilka kan spridas över hela landet eller inom folkrika områden. Självklart skulle det då vara motiverat med ett något större fast belopp till fådagarstidningar av den typen. En viktigare sak än den som herr Ahlmark här tar upp, när han sysslar med den s.k. orättvist behandlade veckopressen, är väl att man kommer fram till motiv för ett större fast belopp till fådagarstidningar som sprids över hela riket eller i storstadsregionerna. Över huvud taget skulle jag vara intresserad av att vi på allvar prövar uppslag som kan komma för att genom presstöd komplettera utbudet där man f. n. upplever monopolsituationer inom pressen. Eesti Päevaleht finns ju inte på dagordningen för dagens sammanträde. Utskottet har brutit ut ett knippe motioner som berör produktionsbidrag till tidningar på annat språk än svenska för att behandla den frågan i senare sammanhang. Det blir alltså tillfälle att återkomma, sedan de av herrar Ahlmark och Werner i Malmö berörda motionerna har sakbehandlats. Det är inte fråga om att avvisa anslag till dessa tidningar. Motivet till uppskovet är att det föreligger en motion av herr Nordin — en centerpartist — som kräver att man öppnar möjlighet till anslag just för sådana tidningar. Herr Ahlmark frågade: Vad är man beredd att göra? Här finns alltså ett förslag, och det skall tas upp i anslutning till behandlingen av invandrarpropositionen. Bakom konstitutionsutskottets uppskovsbeslut ligger tanken — som pressutredningen har framfört till statsrådet Anna-Greta Leijon — att vid bedömningen av behovet av stöd till tidningar på annat språk än svenska måste hänsyn tas till invandrarnas och minoritetsgruppernas totalsituation och övriga möjligheter att få information. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Olle Svensson säger att jag ”ironiserar” över veckotidningarna. Tvärtom, jag tror att Björn Molin och jag är de enda som seriöst har tagit upp veckotidningarnas problem år efter år i motioner i riksdagen. Vad jag har ironiserat över är den uppenbara diskrimineringen av vissa veckotidningar, när man så tydligt privilegierar andra veckotidningar. Jag har dragit fram fallet Gävle-Dalabygden med 2 400 exemplar en gång i veckan, som får 2:40 kr. i statsbidrag för varje tryckt exemplar. Jag har jämfört det med Estniska Dagbladet med 2 700 exemplar två gånger i veckan, som inte får ett öre. Herr Svensson menar att jag försöker ”locka” till en principiell debatt. Ja, det försöker jag göra. Jag tycker att principer har med presstöd att göra och att vi gott kan diskutera principer också här i riksdagen. Det är klart att det är svårt för herr Svensson att komma in på en diskussion om det som har aktualiserats genom litteraturpropositionen. Anser man att det kommande stödet till massmedier, vare sig det gäller böcker eller tidningar, skall beslutas i varje enskilt fall av en nämnd, då slår man in på en alldeles ny väg. Där finns en viktig ideologisk gränslinje. Jag försöker ”locka” till den debatten därför att den är så central för hur demokratin skall fungera här i landet. Invandrartidningarna finns inte på dagordningen, säger Olle Svensson. Han tycks uppleva detta nästan som något slags tystnadsplikt för sig själv att hans parti och centern har bestämt att de tidningarna inte får tas upp i den här debatten. Ändå är det alldeles uppenbart att Estniska Dagbladet faller inom ramen för det svenska presstödet, så som det beskrivits i 13 § presstödskungörelsen. Det är en tidning av ”dagspresskaraktär”. Det är en ”andratidning” i den mening som paragrafen beskriver. När den inte får pengar är det uppenbart att den diskrimineras av något annat skäl. Justitieombudsmannen skrev förra året: ”Majoriteten inom nämnden synes mig ha grundat sina ställningstaganden därpå att tidningen inte ges ut på svenska språket och därför intar en särställning, bl.a. i konkurrensen med andra tidningar.” Vidhåller Olle Svensson det som han har sagt år efter år att det inte är språket som är avgörande när man har sagt nej till pengar till Estniska Dagbladet? Eller vill han nu äntligen, efter alla dessa år, medge att det är språket som gör att man diskriminerar Estniska Dagbladet, vilket JO har påpekat? Om Olle Svensson nu äntligen erkänner att det var språket det hängde på — varför fortsätter socialdemokrater, centerpartister och kommunister att på detta sätt indirekt diskriminera balterna i Sverige?
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna vill inte diskutera dessa tidningar på främmande språk därför att man har skjutit upp behandlingen av dem till ett senare tillfälle, som han säger. Han är väl medveten om att det är i samband med en kommande invandrarproposition som de här motionerna skall behandlas. Men då vill jag fråga herr Svensson: Är det så välbetänkt att hänvisa motionerna just dit, när invandrarutredningen hänvisar till presstöd enligt nu gällande bestämmelser? Det tycker jag är en rätt besvärande motsägelse. Det skulle vara intressant att få någon kommentar till den fråga som både herr Ahlmark och jag har ställt — i vad mån den här gruppen, som vi slår vakt om och som representeras av Estniska Dagbladet, är att betrakta som invandrare.
Herr talman! Herr Ahlmark ville ta upp ytterligare en principiell debatt. Han sade att det är enbart herr Ahlmark och herr Molin som här i riksdagen har slagits för tidskrifterna. Det intressanta när det gäller tidskrifterna i dag är väl att fundera över om man verkligen kan stödja detta viktiga instrument för kommunikation i vårt samhälle på så sätt att man ger alla lika över hela fältet. Är det inte, på samma sätt som när det gäller produktionsbidrag till dagstidningar, i stället en uppgift att försöka finna kriterier som innebär att man kan ge ett stöd till sådana publikationer som betyder mycket för kommunikationen i det svenska samhället? Jag har aldrig förespråkat att presstöd skall utgå efter prövning i varje särskilt fall i en presstödsnämnd. Jag har förespråkat den typ av selektivt presstöd som vi har i dag, som innehåller generella kriterier för utdelning av stödet men med selektiv inriktning. Skattebetalarna kan nämligen inte gärna ha råd att betala över hela området, utan man måste göra en behovsprövning. Men denna behovsprövning skall inte ske i en nämnd, den skall ske efter generella kriterier. Detta är min principståndpunkt, och det är min ambition att i pressutredningen fullfölja den principståndpunkten när det gäller det framtida presstödets utformning. Beträffande Eesti Päevaleht vill jag fråga herrar Werner i Malmö och Ahlmark: Har ni ett intresse av att i dag försöka provocera fram ett nej till stöd åt denna tidning? Konstitutionsutskottet har inte behandlat dessa motioner och har inte sagt nej till dem. Konstitutionsutskottet har hänvisat till att det är fråga om motioner som kräver stöd för sådana tidningar i ett invandrarpolitiskt sammanhang. Därvid talar vi också om minoritetsgrupper. Denna tidning kommer ju ut på estniska, och det gäller naturligtvis kommunikation för en minoritetsgrupp. Vi har sagt att i det sammanhanget bör anslagsfrågan prövas, och då kanske man kan finna en lösning på detta. Det är ju inte att diskriminera balterna. Diskriminerar man alla dessa tidningar som inte kan få stöd enligt presstödskungörelsen? Svårigheten har varit att finna ramen för stödet.

Herr talman! Jag talade inte om ”tidskrifterna” i största allmänhet utan om veckotidningarna. Det är fel att man systematiskt diskriminerar vissa och systematiskt privilegierar andra. Jag skulle vilja ha en minskning av de här skillnaderna, t.ex. genom att man avskaffar annonsskatten. Däremot uppskattar jag mycket att Olle Svensson sade att han står fast vid att ha generella kriterier med selektiv inriktning och att man inte skall fatta beslut i varje enskilt fall i en sluten nämnd. Det är jag glad för. Det var ett bra besked. Det skiljer sig fördelaktigt från de principuttalanden som statsrådet Zachrisson gjort på ett annat område av massmediesektorn, nämligen när det gäller litteraturproduktion. Jag hoppas att vi kan stå på den grunden — icke beslut i varje enskilt fall när det gäller presstödet — och jag hoppas att vi skall kunna mobilisera en majoritet här i kammaren för samma princip när det gäller litteraturstödet. Sedan ställde Olle Svensson en fråga som jag tycker är litet egendomlig: Har vi ett intresse av att i dag provocera fram ett nej till Estniska Dagbladet? Här har Olle Svenssons parti, centerpartisterna och kommunisterna i riksdagen år efter år själva sagt nej till Estniska Dagbladet. Folkpartiet och moderata samlingspartiet i presstödsnämnden och i riksdagen har år efter år jobbat för att Estniska Dagbladet skulle få det presstöd som tidningen är berättigad till enligt presstödskungörelsen. Så säger plötsligt Olle Svensson att det är vi som vill provocera fram ett nej! Vi vill ju ha ett ja till Estniska Dagbladet. Det är det vi har jobbat för hela tiden. Det är det som står i våra motioner. Det har vi reserverat oss till förmån för. Det är ju ni som säger nej till Estniska Dagbladet och hävdar att den skall falla inom ramen för invandrartidningar. Esterna i Sverige har varit här i drygt 30 år. Många är födda här. De flesta har väl varit svenska medborgare i närmare ett kvarts sekel. Varför inte låta deras tidning falla inom ramen för det svenska presstödet som invandrarutredningen själv krävde, som Estniska Dagbladet och balterna själva vill? Av vilket skäl fortsätter ni att säga, öppet eller med beslöjade formuleringar, att just därför att tidningen är skriven på estniska språket skall den inte få några pengar? Varför fortsätter ni att diskriminera balterna i Sverige?
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna höjde rösten och ropade: Vi har inte sagt nej till Estniska Dagbladet! Det var ju gott att höra — det lät nästan som ett ja i framtiden. Men det är som herr Ahlmark säger: Vi har den erfarenheten att ni varit nejsägare hittills, och därför anser vi oss inte ha mycket gott att vänta. Det är just hänvisningen till den kommande invandrarpropositionen som jag tycker är så underlig. Jag förstår väl att man kan hänvisa en hel rad tidskrifter på främmande språk för skilda minoriteter dit. Men Estniska Dagbladet hör ju inte hemma där utan den hör till de tidningar som bör behandlas enligt nu gällande bestämmelser. Varför hänvisa till invandrarpropositionen när invandrarutredningen själv säger att för denna tidning gäller de kriterier som berättigar till presstöd?
Herr talman! Det är riktigt att balterna har varit i det här landet en mycket lång tid. Men det hindrar tydligen inte — och detta tycker jag är helt i linje med invandrarpolitikens intentioner — att de vill hålla kontakt med det gamla kulturarvet. Det är väl av det skälet som de inte ger ut sin tidning på svenska. Alla läsarna kan svenska, så i och för sig kunde de göra det. Men de ger ut den på estniska. Och ligger det då inte någonting i vad pressutredningen har sagt i sitt svar, som ingalunda är negativt till stöd åt denna tidning? Pressutredningen skriver: ”Pressutredningen har inte någon anledning att ifrågasätta invandrarutredningens bedömning av att de här berörda tidningarna fyller en mycket viktig roll för stora invandrargrupper. Frågan är om den ram som det nuvarande stödet till svensk dagspress utgör är den lämpliga. Enligt pressutredningens uppfattning är så ej fallet.” Nu ligger det en centerpartimotion med belopp angivet för stöd till invandrartidningar av det här slaget — och ändå upprepar herr Ahlmark i anförande efter anförande med olika moraliserande omdömen att man inte vill ge ett dyft. Det finns ju förslag om det! Bakom förslaget om uppskov ligger att man skall behandla denna fråga senare i utskottet, med full reservationsrätt för herrar Werner i Malmö och Ahlmark om de vill ta upp frågan på nytt. Orsaken är alltså att man vill pröva pressutredningens slutsats för att komma ur dilemmat att invandrartidningarnas problem torde behöva lösas i annan ordning. Det bör ske i samband med en samlad bedömning av invandrarnas och därmed också minoritetsgruppernas situation och de krav som bör ställas på information till och kommunikation inom invandrargrupperna. Dit hör frågan enligt min uppfattning.

Herr talman! Det var en intressant analys av olika veckotidningar som herr Jonnergård gjorde. Jag skall bara ta upp ett par punkter i den. Herr Jonnergård säger att jag blandar ihop centerpressen med den kolorerade veckopressen. Det har jag inte alls gjort. Jag har gång på gång betonat skillnaderna i redigering, spridning och allt sådant. Men det betyder inte att vilka skillnader som helst kan få förekomma i fråga om stöd och beskattning. Vi har i vår motion och i reservationen visat att man på åtminstone fem sätt gör skillnad på olika sorters veckotidningar. Då säger herr Jonnergård att ”innehållet” är väldigt olika. Det är ganska farligt att säga att man vid behandlingen av olika tidningar, som alla är veckotidningar, kan göra skillnad mellan dem därför att ”innehållet” är olika.

Man går, som herr Jonnergård sade, in på innehållet och gör en sådan granskning. Man kan naturligtvis säga att det är lämpligt att göra en granskning av innehållet och sedan bestämma presstödet. Men då kan man inte samtidigt säga att man är mån om tryckfrihetsförordningen. Det finns faktiskt också veckotidningar med ganska lika innehåll som behandlas helt olika. Då återkommer jag till att centern är oerhört angelägen om att få massor av pengar till sina veckotidningar men samtidigt har varit helt avvisande varje år i varje instans när det gäller Estniska Dagbladet. När det gäller den tidningen är centern inte ett dugg intresserad. Då struntar man i ”innehållet”. Då är det en tidning som faller utanför, då spelar det ingen roll att man diskriminerar. ”Innehållet” används alltså som argument för presstöd bara när det någon gång kan hjälpa centerns tidningar, men det kan tydligen aldrig ses som något argument när det gäller att mildra diskrimineringen av balterna i Sverige.

Herr talman! Det är bra att herr Jonnergård tycker att frågan om Estniska Dagbladet är viktig. Jag hoppas att det betyder att hans parti nu slutar med att diskriminera Estniska Dagbladet. Hans parti har under alla dessa år röstat mot bidrag till Estniska Dagbladet. Diskrimineringen av vissa veckotidningar och privilegieringen av andra är ett faktum. Man behöver ju inte säga att tidningarna är exakt lika för att jämföra hur de behandlas: Vissa veckotidningar behöver inte betala moms. Andra veckotidningar måste betala moms. Vissa veckotidningar skall betala 6 96 i annonsskatt på reklamintäkter över 3 milj.kr.; men de kommer i regel inte upp till det beloppet och betalar ingenting. Andra måste betala 10 96 i annonsskatt, har ofta intäkter på 3 milj.kr. och betalar alltså annonsskatt. Vissa veckotidningar har rätt till fördelaktiga lån ur pressens lånefond. Andra veckotidningar har inte den rätten. Vissa veckotidningar får produktionsstöd på 300 000 kr. per år. Andra veckotidningar har inte den rätten. Vissa veckotidningar får del av den statliga annonseringen i form av s.k. samhällsinformation. Andra veckotidningar får inte del av sådana annonser. Björn Molin och jag har bara pekat på de här fem skillnaderna som man gör mellan olika typer av veckotidningar. Vi har visat att de tidningar som herr Jonnergård står nära får alla privilegier, medan andra typer av veckotidningar drabbas av alla de diskriminerande bestämmelserna. Jag tycker att man åtminstone borde ta bort några av de diskriminerande bestämmelserna, t.ex. annonsoch reklamskatten. När det gäller tolkningen av tryckfrihetsförordningen är Malmgrens kommentar till Sveriges grundlagar alldeles klar. Läser man den noga finner man att det han beskriver som grundlagsstridigt är en direkt beskrivning av det som skett under 1970-talet när det gäller diskrimineringen av vissa veckotidningar.

Herr talman! Herr Jonnergård höll ett riktigt engagerat anförande om de små endagstidningarnas betydelse runt om i landet. Jag kan i stort hålla med honom. En sak har jag fäst mig vid. När vi förra året diskuterade konstitutionsutskottets betänkande nr 23 debatterades även tidningar som kommer ut på annat språk. Man kunde då konstatera att det fanns en estnisk tidning. Rättare sagt i en svensk tidning som utkommer i Sverige och som vänder sig till en i Sverige boende läsekrets. Den skiljer sig från herr Jonnergårds omhuldade tidningar på en enda väsentlig punkt: den utkommer på ett annat språk. Egentligen skiljer den sig även på en annan punkt: den får inte något presstöd. Orsakerna härtill har förut alltid varit litet smådunkla. Det har hävdats att det bara berott på att den utkommer på ett annat språk. Förra året angavs andra orsaker. Herr Svensson i Eskilstuna var väldigt ivrig att påpeka detta, men han lyckades aldrig tala om vilka orsakerna skulle vara till diskrimineringen av denna tidning. I år har vi äntligen fått klart för oss någonting som redan sagts från presstödsnämnden, nämligen att orsaken är att tidningen utkommer på ett annat språk. I höstas startades i Göteborg en ny dagstidning, som vänder sig till en i Sverige boende läsekrets liksom andra dagstidningar. Egentligen är det en stor nyhet att det utkommer en ny dagstidning i Sverige. Denna tidning är litet speciell i ett hänseende: den utges inte på svenska utan på finska. Detta faktum ledde i början till att tidningen hade svårt att bli distribuerad på samma villkor som övriga svenska dagstidningar. Pressbyrån ville t.ex. ha en högre distributionsersättning än för en svensk dagstidning. Till Pressbyråns heder måste man säga att Pressbyrån upptäckte att detta var både orättvist och diskriminerande och har nu ändrat sig. Pressbyråns inställning kunde annars ha direkt hotat tidningens utgivning. När vi diskuterar presspolitik är de statliga myndigheterna och konstitutionsutskottets majoritet inte alls beredda att ta upp frågan om diskriminering av tidningar som utkommer på annat språk. Det är egentligen rätt häpnadsväckande. Motiveringarna är ju också litet sökta. Man talar om invandrarutredningen och invandrarpropositionen. Denna utredning sade att dessa tidningar bör generellt få samma behandling som tidningar som utges på svenska, ett uttalande som jag livligt kan instämma i. Varför vill man då inte diskutera dessa saker i detta sammanhang? Jag vet inte vad orsaken kan vara. Har man funnit sin egen inställning vara så besvärande att man inte vill ta upp detta ämne i samband med pressfrågorna utan hoppas att det kan komma upp i annat sammanhang, där man har bättre möjligheter att leda bort uppmärksamheten från diskussionen? Ett krav på att alla tidningar i detta land skall behandlas lika oavsett på vilket språk de utkommer anses inte höra hemma inom presspolitiken utan inom invandrarpolitiken. Herr Ahlmark har redan slagit fast att balterna är en grupp som har bott här länge. Har man haft klasskamrater i skolan som man har vuxit upp tillsammans med och som hört till denna grupp, har man väldigt svårt att se dessa människor som en invandrargrupp. Samma sak kan man i många fall säga om de finska invandrarna. Åtskilliga tusen av dem är numera svenska medborgare, och de har varit här i många många år. Vi kan i framtiden vänta att andra stora invandrargrupper också får egna tidningar. Att tidningar som utkommer i Sverige och huvudsakligen vänder sig till en i Sverige boende läsekrets inte skall diskrimineras på grund av att de utges på annat språk än svenska är ett krav som verkligen borde diskuteras i samband med presspolitiken. Jag beklagar att konstitutionsutskottets majoritet har tyckt detta vara mindre lämpligt, att man inte vill diskutera en sådan angelägenhet av principiell betydelse i samband med att man diskuterar pressfrågan.

Herr talman! Årets presstödsdebatt är redan en och en halv timme gammal. Det innebär att vid det här laget har alla stora deklarationer blivit gjorda — deklarationerna om värdet av en fri press, deklarationerna om att vi behöver en nyanserad presskör, möjlighet att välja mellan olika tidningar osv. Jag behöver därför inte ägna mig åt övergripande principiella frågor utan kan korta ner mitt anförande något. Låt mig bara först göra den kommentaren att om tidningspressen kunde leva på de uppskattande ord och klappar på axeln som här har kommit den till del, så skulle tidningsstödet inte ha behövts. Dess värre är inte några andra företag så utsatta för den hårda ekonomiska verkligheten som just de som verkar inom tidningsbranschen. Utvecklingen bär vittnesbörd om detta. Låt oss därför heller inte glömma att aldrig så djupa brösttoner inte förmår väcka till liv en enda av de pressröster som tystnade under de mörka åren på 1960-talet, före presstödets tillkomst. Jag tänker då på flerdagarstidningarna. Det är därför glädjande att det i dagens debatt varken förekommer avslagsyrkanden eller prutningsförsök, som fallet varit tidigare. Diskussionen står i stället om den praktiska tillämpningen av de regler som nu några år gällt för presstödet. Den diskussionen har också kommit att omfatta frågan huruvida presstödet skall vara generellt eller selektivt. Jag vill göra gällande att vi har ett presstöd som på vissa områden är generellt och på andra selektivt. Distributionsrabatten utgår ju till alla dagstidningar som vill begagna sig av samdistributionssystemet. Det har gjort att Dagens Nyheter under fjolåret uppbar 3 730 500 kr. i samdistributionsrabatt. Det var inget dåligt stöd. För veckotidningar av dagspresskaraktär är stödet däremot klart ge nerellt 300 000 kr. per tidning och år. När det gäller dessa tidningar har vi emellertid mera fått vänja oss vid att herr Ahlmark år efter år med ogillande pekar på stödet till dem. Han väljer då alltid ut en tidning med centerfärg. I år är det Sjuhäradsbygdens Tidning som är exemplet i motionen och Gävle-Dalabygden i debatten. Men den folkpartistiska Karlstads-Tidningen får ju lika mycket i bidrag som Gävle-Dalabygden. Jag tycker att det är rätt att dessa båda tidningar får stöd och jag skulle tro att Karlstads-Tidningens redaktion tycker detsamma. Sedan upprepar herr Ahlmark talet om diskriminering av andra veckotidningar. Förut har vi inte fått någon exemplifiering av vilka tidningar som skulle vara diskriminerade. I år har vi, som herr Jonnergård påpekade, fått höra herr Ahlmark nämna i varjé fall en, nämligen Vecko Journalen. Herr Ahlmark har själv valt exemplet. Jag skall inte kommentera det. Det är redan gjort. Jag bara noterar det. En del av dagens debatt har ägnats åt Estniska Dagbladet, trots att motionerna om denna tidning i formellt avseende inte står på dagens betänkandelista. Men några kommentarer är på sin plats för att informationen skall bli fullständig. Estniska Dagbladet har under flera år sökt bidrag men fått avslag i presstödsnämnden. Varför? Jo. Presstödsnämnden har inte ansett sig kunna tolka bestämmelserna så välvilligt att stöd har kunnat ges. Beror det på tidningens språk? Ja och nej. Den omständigheten att Estniska Dagbladet utges på estniska språket är i och för sig inget hinder för presstöd. Riksdagen har t.o.m. uttalat att produktionsbidrag i princip kan utgå även till tidningar som utkommer på annat språk än svenska. Men språket konstituerar tidningens konkurrenssituation. Estniska Dagbladet står genom att den utges på estniska språket utan konkurrens från andra tidningar, och syftet med vårt presstöd är ju tvärtom att skapa bättre konkurrensmöjligheter tidningarna emellan. Med detta har jag inte velat säga att Estniska Dagbladet arbetar i en gynnsam situation. Tvärtom. Därmed kommer jag in på ett förhållande som jag gärna vill beröra ytterligare. Det gäller att finna andra framkomliga vägar för att ge Estniska Dagbladet och andra invandrartidningar ett befogat stöd. Den motion i detta syfte som jag och andra centerpartister har inlämnat behandlas av inrikesutskottet. I motionen föreslås att stödet skall lämnas via statens invandrarverk. Detta står också i överensstämmelse med de tankegångar som framförts i invandrarutredningens betänkande och som är refererade i propositionen 76, s. 25. Där har man bl.a. tagit upp invandrarutredningens tanke att stödet skall lämnas via invandrarverket. Jag har med detta klargjort att centern vill ge även Estniska Dagbladet stöd. Den upplysningen är nödvändig med tanke på både den debatt som har förts här i dag av herr Ahlmark och den hörnartikel som herr Ahlmark producerade i Expressen för någon vecka sedan och där herr Ahlmark underförstått ville ge sken av att en lömsk center-socialdemokratisk sammansvärjning skulle vara på gång mot balterna. Så är det inte! Centern vill ge stöd. Just därför vill vi välja en god väg som leder till målet. Inte att köra huvudet i väggen i dag. Det skulle ha blivit följden om frågan hade avgjorts här i dag. Den vägen har ju prövats förut och den var inte framkomlig. Herr talman! Jag ser alltså fram emot en positiv behandling av min motion. Jag vet att den stöds av centern. Jag noterade att herr Svensson i Eskilstuna, även om han inte lämnade några löften, i varje fall omnämnde motionen vänligt i dag. Och jag skulle tro att vi med förväntan kan se fram emot den debatt som vi skall föra då motionen efter behandlingen i inrikesutskottet kommer på kammarens bord. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är ytterst glädjande att man på centerhåll har insett att det är befogat med stöd åt Estniska Dagbladet. Enligt presstödskungörelsen avses med dagstidning allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och vars totalupplaga till övervägande del är abonnerad. Med andratidning avses dagstidning som på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning. Allt detta stämmer exakt in på Estniska Dagbladet. Det enda som skiljer på någon punkt är att den utkommer på annat språk än svenska. Om vi, som herr Ahlmark sade tidigare i dag, tänkte oss den situationen att den getts ut på svenska, vänt sig till samma läsekrets osv. hade det inte varit någon som helst diskussion. Den hade fått presstöd. Det har nu under en rad av år krävts att diskrimineringen på grund av språket skall upphöra, att tidningen skall få presstöd på exakt samma villkor som andra svenska tidningar av samma karaktär. Då har man lika regelbundet från socialdemokratin och centern sagt nej. Man har inte gått med på detta. Nu, när man på centerhåll äntligen börjar inse att detta är en helt orimlig politik, vill man — i stället för att gå med på att ta bort den här diskriminerande tolkningen av bestämmelserna — fortsätta på linjen att särbehandla tidningen. Man vill inte ge den samma behandling som man ger övriga svenska tidningar, utan man skall ge den en specialbehandling. Det är faktiskt litet olustigt att man skall börja skilja ut och behandla tidningar olika beroende på vilket språk de kommer ut på. Hade viljan verkligen varit god hade det funnits anledning att bifalla de fyra motioner i ärendet som försöker ta bort den diskriminering som existerar.
Herr talman! Jag skall be att få berätta litet om en föredragning som gjordes av regeringsrådet Lundell inför riksdagens konstitutionsutskott för två år sedan. Där lämnade han en redogörelse för hur man sett på Estniska Dagbladet och tolkat bestämmelserna. Redogörelsen är intressant, därför att han noterar beträffande Estniska Dagbladet att det kan ses såsom ett medlemsblad för en begränsad språkgrupp; det befinner sig inte i andratidningsposition i förhållande till en förstatidning; den konkurrerar inte med någon annan tidning; det är en tidning av speciell karaktär. Det är dessa förhållanden som gör att den inte har ansetts berättigad till bidrag enligt presstödskungörelsen. Det var de praktiska svårigheter som presstödsnämnden har mött. Man har också sagt i yttrandet över invandrarutredningen att det finns svårigheter att forma generella regler som gör det möjligt att ge bidrag till invandrartidningar. Men, herr talman, det är egentligen inte det frågan gäller. Problemet är att hitta en möjlighet att ge Estniska Dagbladet och även andra invandrartidningar stöd. Den väg vi har anvisat i vår motion är, såvitt jag kan förstå, den bästa vägen. Man kan tänka sig en annan också, nämligen att pengarna skulle tas från kulturanslaget, men jag tycker trots allt att det är en andrahandslösning. Möjligheten att gå via presstödsnämnden är prövad, och den vägen är bevisligen oframkomlig.
Herr talman! Det ligger en del i vad herr Nordin sade, att man kan betrakta tidningen på det sättet som presstödsnämnden gjort — att den är utan konkurrens etc. — under förutsättning att man tar hänsyn till språket som den utges på. Det är det jag anser vara fel, det är det som är diskriminerande. Vi skall kunna bortse från vilket språk en i Sverige utgiven tidning utges på. Om den utges i Sverige och om den vänder sig till en huvudsakligen i Sverige boende läsekrets skall frågan om det språk som tidningen råkar utges på vara totalt likgiltig. Det är denna princip som vi reservanter har försökt få igenom gång efter gång och som man tydligen fortfarande inte vill acceptera på centerhåll. Det är beklagligt.
Herr talman! Tillåt mig att påpeka att herr Lindahl i Hamburgsund nu befinner sig på klar reträtt, eller rättare sagt på väg till centern, åtminstone när det gäller den här frågan. Han kanske längre fram också kommer att följa oss när den här frågan härnäst skall behandlas i riksdagen. Det väsentliga, herr Lindahl, är att tidningen får stöd. Dessutom kan jag glädja herr Lindahl med att jag också anser att språket såsom sådant inte är något hinder.

Herr talman! Också jag vill säga några ord i första hand om Eesti Päevaleht. Men låt mig framhålla att jag blev något förvånad när jag hörde herr Olle Svensson, som först menade att han inte ville ha någon principdebatt i presstödsfrågorna nu men sedan gick in på rätt många spörsmål som pressutredningen i dag arbetar med — spörsmål som ännu ligger på sekretariatsplanet eftersom pressutredningen icke har tagit ställning till någon enda fråga. Jag tycker inte att vi skall behöva ha en sakdebatt i dag. Jag vill bara konstatera att jag kanske inte är så optimistisk som det verkade att Olle Svensson var, när det gäller pressutredningens möjligheter att komma fram till goda och långvariga lösningar i denna svåra fråga. När det sedan gäller Eesti Päevaleht kan det väl, herr talman, vara tillåtet också för mig att upprepa argument som tidigare har vädrats, liksom så många andra tidigare talare gjort. Hur har det gått till när presstödsnämnden beslutat om Eesti Päevaleht och hur gick det till första gången, den 2 februari 1972? Jag skulle med skalden kunna säga: Jo, därom kan jag ge besked, ty jag var med. Min uppfattning är att Eesti Päevalehts ansökan utan tvivel avslogs av majoriteten därför att tidningen utkom på estniska språket. Det var det som var skälet till att den inte betraktades som en andratidning. Den ansågs inte ha en andratidnings svårigheter genom att den inte hade samma konkurrens som en sådan. Utan tvivel är det språket som varit skälet till att tidningen sedermera icke har fått produktionsbidrag. Jag vill också göra det tillägget att det enligt min bedömning icke finns grund för majoritetens ställningstagande. Sådan grund saknas både i författningstext och i motivuttalande. Låt mig, herr talman, också få säga, med anledning av att Olle Svensson refererar pressutredningens yttrande över invandrarutredningens betänkande, att det finns en reservation till pressutredningens yttrande, avlämnad av folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter, dvs. Jan Erik Wikström och jag själv. Vi konstaterar i den reservationen att invandrarutredningen ansett att Eesti Päevaleht och Ruotsin Suomalainens möjligheter till presstöd bör bedömas på samma sätt som när det gäller tidningar som utkommer på svenska språket. Vi har dessutom konstaterat att det inte vid den tidpunkten — detta yttrande avgavs ju för några månader sedan — var möjligt att förutskicka hur det framtida presstödet kommer att utformas. Vår slutsats blev att utredningen saknar möjlighet att ta ställning till de förslag för utformning av stöd som har framlagts av invandrarutredningen. Vi uttalar dock att vi i princip anser att stöd bör kunna utgå till dessa aktuella tidningar. Det är alltså ett annat ställningstagande än majoritetens, som herr Svensson refererade. Jag tycker därför att även reservanternas mening borde delges kammaren.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 7 behandlas ett antal motioner med krav på slopande av beskattningen av fritt bränsle från egen fastighet, flertalet från centern. Jordbrukare och rörelseidkare är ju skattepliktiga för naturauttag från jordbruk eller rörelse. Denna form av beskattning av naturaförmåner ifrågasätts inte i något annat avseende än när det gäller uttag av bränsle från egen skog. Att de jordbrukare och skogsägare som använder sig av detta bränsle för uppvärmning av sin bostad är kritiska mot beskattningen beror på att de anser att detta är en utomordentligt ringa förmån. Den kan jämställas med vad som enligt författningsbestämmelserna gäller för t.ex. löntagare, nämligen att vissa mindre förmåner till ett värde av högst 600 kr. ej behöver tagas upp till beskattning. Det rör sig här om skogsprodukter som saknar alternativt värde, då det är uppenbart att det som är användbart för industriell förädling också bör användas till detta ändamål. Varje skogsägare är säkert så ekonomiskt medveten att han inte eldar upp skogsprodukter som kan försäljas som råvara för skogsindustrin. Glädjande nog har, som det framhålls i reservationen, skogsindustrin under senare år i allt större utsträckning kunnat använda även klenare och sämre sortiment. Detta innebär att vi bättre kan tillvarata de resurser vi har i vår skogsproduktion. Även med dessa ökade möjligheter att tillvarata skogsprodukterna kommer en viss mängd avfall att bli kvar i skogen, om detta ej tillvaratas som bränsle. För en god skogsoch naturvård är det värdefullt att sådant avfall blir tillvarataget. Enligt gällande bestämmelser skall vedens värde tas upp till ett belopp motsvarande värdet i upphugget och hemkört skick. Då denna avfallsved ej kan försäljas som industriell råvara, torde den inte heller i detta skick kunna ha något nämnvärt saluvärde. Beskattningen drabbar ju endast den som äger skogen om vederbörande själv tar vara på avfallet. Fritidshuggare som tillvaratar skogsavfall beskattas inte. Psykologiskt är det mycket irriterande för skogsägare att de blir beskattade då de anser sig göra en från skogsoch naturvårdssynpunkt värdefull insats genom att tillvarata detta avfall. Detta har säkerligen bidragit till att ett allt mindre antal skogsägare eldar med ved, så att det sammanlagda värdet av bränsle som naturaförmån nu uppgår till relativt små belopp. Från såväl energisom nationalekonomisk synpunkt bör vi tillvarata de möjligheter vi har att stimulera till ökad användning av inhemskt bränsle. Ett led i en sådan strävan är att vi genom att avskaffa denna beskattning stimulerar till ökad användning av avfallsved i stället för olja för uppvärmning av bostadshus.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

Herr talman! Herr Hallenius har redan utvecklat en hel del av vad jag hade tänkt säga här. De tre icke-socialistiska partierna har motionerat om att man icke skulle ta upp till beskattning det värde som utgörs av tillvaratagandet av den ved som finns i vederbörandes egen skog. Beskattningen är ju för statsmakternas del av litet värde, men för skogsägarna är detta en angelägen fråga. Det är oftast skräpskog och restvirke som respektive skogsägare tillvaratar. De höga arbetskraftskostnaderna gör väl också att en del ved lämnas kvar i skogen som man möjligen annars skulle ha kunnat ta till vara. Det är således i stor utsträckning städning av skogen som de enskilda skogsägarna ägnar sig åt. Den stimulans till vedanvändning som vårt förslag innebär får man heller inte bortse ifrån. Genom att ta till vara detta vedbränsle kan man säkert totalt sett spara en hel del av det bränsle som man annars måste importera. Skogsbolagen räknar visserligen med att nu ta till vara ännu mera av skogsprodukterna — klenvirke, stubbar och kärna som tas ut ur stub barna. Men det ligger litet längre fram i tiden, och man har inte börjat med det i någon större utsträckning. Principen att beskatta en åtgärd som i själva verket är landskapsvårdande tycker jag är ganska betänklig. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! De motioner som nu behandlas är såvitt jag vet riksdagens längsta följetonger. De har följt oss i bevillningsutskottet och senare i skatteutskottet ända sedan 1957. Varje gång de varit uppe till behandling i riksdagen har de avslagits, ibland med ganska stor majoritet. Man kan väl då ställa frågan: Varför denna envishet från riksdagens sida? Många tycker kanske att det inte är så mycket att bråka om, och det är det väl inte heller om man räknar i reda pengar. Men här rör det sig faktiskt om en ganska stor principiell fråga. Enligt kommunalskattelagens bestämmelser hänförs till intäkt av rörelse bl.a. värdet av varor och produkter som tas ut för rörelseidkarens, hans familjs eller hushållsmedlemmars räkning. Hit hör självfallet de produkter man konsumerar från den egna jordbruksfastigheten. Skulle man, som motionärerna vill, göra undantag för jordbrukare i vissa fall så skulle man komma in på en ganska besvärlig och farlig linje. Andra rörelseidkare skulle alldeles säkert komma med liknande krav, och då är det risk för att vi bryter sönder skattesystemet i detta besvärliga avsnitt. Att skatteplikt föreligger för dessa uttag framgår ju klart av kommunalskattelagens bestämmelser. Någon tveksamhet i detta avseende har heller inte förekommit vid den praktiska tillämpningen. När det gäller bränslet är det väl närmast värderingen av uttagen som man tvistat om. Men vid dessa värderingar som ju sker länsvis, åtminstonne för Norrlands del, har i regel jordbrukets företrädare deltagit, och man har därigenom fått garantier för att uttagen inte blivit för högt värderade. Konsekvensen bjuder alltså att då vi tar upp värdet av de produkter som konsumerats i det egna hushållet till beskattning när det gäller personer som driver handel eller annan rörelse, så kan man inte göra undantag i fråga om bränslet från den egna fastigheten. Till utskottets betänkande har fogats en gemensam borgerlig reservation som i stort följer samma motiveringar som anförts i motionerna och som de föregående talarna pläderat för. En del av detta är värt att kommentera. Det sägs bl.a. att avfallsvirke är oanvändbart för industriellt ändamål. Ja, nu tar man när det gäller massan dimensioner ned till 3 cm i toppmått och när det gäller brännveden ända ned till I cm. Det som sedan blir kvar är det, såvitt jag kan förstå, inte många skogsägare som går och plockar upp — det är ju avfallsvirke. Det måste absolut höra till undantagen att man i dag går och plockar kvistar och grenar för att få bränsle till värmepannan. Och gör man detta någon gång är det klart utsagt att då skall en annan värdering verkställas. I TV kunde vi för några dagar sedan se att t.ex. Hälsingebolagen redan har börjat använda grönmassa, som man kallar det. Detta betyder att man tar till vara kvist och sådana saker, och då blir det faktiskt städat i skogarna. En annan sak som motionärerna tar upp är frågan om att fritidshuggare som tillvaratar skogsavfall inte blir beskattade efter samma normer som i övrigt gäller. Här måste man emellertid observera att avverkningskostnaderna är avdragsgilla för skogsägare när de tar virke från den egna skogen. En villaägare däremot beskattas som bekant efter schablonmetoden och kan följaktligen inte tillgodogöra sig dessa avdrag. Det är det som är skillnaden. Med detta, herr talman, har jag klargjort utskottets mening, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan samt avslag på berörda motioner.
Herr talman! Jag betonade redan i min inledning att det inte ifrågasattes beskattning av naturaförmånerna som helhet, utan att det endast gällde beskattning av bränsle från egen skog. Detta kan ju jämställas med stadgandet i skatteförordningen att förmåner av mindre värde inte skall beskattas. Vad fritidshuggarna beträffar är det värdefullt från skogsvårdssynpunkt att de tillvaratar skogsavfall. Men även den enskilde skogsägaren får ta till vara skogsavfallet på ungefär samma villkor, därför att det är alldeles för dyrt att anlita arbetskraft för det arbetet.

Herr talman! När man lyssnar på denna debatt får man en känsla av att det måste vara mycket egendomliga träd det här är fråga om. Det är nästan bara toppar alltihop. En botaniskt intresserad person skulle säkert kunna göra en hel del intressanta konstateranden. Men det var inte för att säga detta som jag begärde ordet utan för att förklara varför jag kommer att rösta med utskottet, som jag har gjort alla år tidigare när detta ärende har varit uppe. Jag kan inte ändra min som jag tycker förnuftiga mening i denna fråga bara därför att mandatfördelningen i denna församling har blivit annorlunda. Vi skall inte göra undantag från de principer som gäller vid beskattningen. Man beskattas ju för naturaförmåner, och att ha fritt bränsle är ju en ganska värdefull förmån. Att kunna värma upp en stor bostad utan några direkta kostnader är ingen dålig förmån, och den beskattas dessutom mycket lindrigt. Det har här sagts att det är en ringa förmån men det kan också sägas vara en mycket ringa beskattning. Det är inte heller någon från taxeringssynpunkt särskilt trängd grupp det här gäller. Tvärtom. Om man hade ilat till de löntagares hjälp som skattar för vartenda nickel de tjänar — ja, då hade jag kunnat ha förståelse för det. Men så är det ju inte. Den grupp det här gäller har ett skattetryck som är mycket ringa i förhållande till vanliga löntagares. Sedan har också vår energipolitik förts in i resonemanget, men man kan ju inte använda konstruerade skatteorättvisor som styrmedel i vår energipolitik. Det tycker jag vore alldeles befängt. Slutligen bara en kommentar till argumentet att fritidshuggare slipper att skatta. Det är klart att de gör det. Skillnaden är ju den att för en lantbrukare eller skogsägare är det en naturaförmån i en förvärvsverksamhet. Där skall man ta upp den förmånen, och där får man som sagt också göra avdrag för kostnaderna att forsla hem bränslet. Det kan ju inte en fritidshuggare göra. Den jämförelsen haltar därför. Herr talman! Jag tror att det räcker med det anförda, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som tidigare sagts är denna fråga om skattebefrielse för bränsle från egen fastighet en gammal bekant och en långkörare i denna församling. Det nya i frågan skulle väl vara att läget på energiförsörjningens område har blivit litet annorlunda. Att vårt inhemska bränsle kommer till ökad användning på områden där detta är möjligt är i dag mera aktuellt än kanske någonsin tidigare. Bara detta borde vara motiv nog för bifall till den reservation som har fogats till skatteutskottets förevarande betänkande. Utskottsmajoriteten har ansett att en sådan stimulans är angelägen, men samtidigt har man tyckt att detta är en alldeles för liten sak att tala om i energisammanhang. Jag delar inte den uppfattningen utan anser att det finns skäl för att ta till vara även mindre energitillskott. De är säkerligen betydelsefulla för vår energiförsörjning. Och om det dessutom från miljöoch naturvårdssynpunkter och från skogsbrukets egna synpunkter är önskvärt och nödvändigt att få bort de restpartier av bränsle som finns i skogarna, så kan det ju inte vara annat än en bra sak. Herr Stadling sade att detta klena bränsle går att sälja i dag. Ja, det finns kanske nu bättre möjligheter än tidigare att avyttra klenare dimensioner, men det måste ändå finnas vissa kvantiteter för att det över huvud taget skall vara lönsamt att hämta på avverkningsplatserna. I många fall kan det vara besvärligt om man bara har klent virke, och jag tror inte att det heller betalar sig så särskilt bra. Sedan sade herr Sjöholm att det är en stor förmån för en jordbrukare att ha fritt bränsle. Det är synd att herr Sjöholm bor så långt från mig, annars skulle jag erbjudit honom att fritt få hämta så mycket bränsle han behöver till sin fastighet hos mig utan att betala någonting för det. Jag har erbjudit andra den möjligheten, men det är inte många som har nappat på den. Som det har sagts här tidigare används numera för bränsleändamål mycket klenvirke, gallringsskog, skräpskog, som inte går att sälja. Det måste också tas med i bedömningen. Man kan kanske tillägga att arbetet med att samla ihop, att transportera hem, att hugga upp och att elda faktiskt borde vara bestraffning nog utan att man därtill skall behöva skatta för denna naturaförmån, som egentligen inte finns. Herr Sjöholm och utskottets majoritet har rest principiella invändningar och menat att jordbrukare och skogsägare har mycket stora förmåner som ingen annan får. Läget är som jag sade tidigare att de fritidshusägare och andra fastighetsägare som vill på skogsmark hämta bränsle gör det oftast utan att behöva betala någonting till markägarna eller genom att beskattas för det. Där finns alltså en skillnad. Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara uttrycka den förhoppningen att kammaren i dag lämnar ett litet bidrag till vår energiförsörjning genom att rösta för reservationen i skatteutskottets betänkande nr 7.
Herr talman! Jag har tidigare försökt besvara dessa frågor. När det nu sägs att det gäller energi kan man fråga sig vad det är som saknas mest, olja eller råvara till skogsindustrierna. I dagens läge har vi faktiskt gott om olja i landet men vi saknar 15 milj. m” skog till skogsindustrin. Man kan tvista om var den stora bristen ligger.
Herr talman! Jag tackar för herr Leuchovius erbjudande om att få den här veden. Kan jag bara få den fraktfritt så skall jag gärna acceptera det. När det anförs att det är bra att ta till vara virke när oljan har blivit dyrare vill jag säga att det är det sämsta argument man kan anföra. Alla andra människor skall alltså få dyrare eldningskostnader, men man vill ta bort denna lilla beskattning. Det är ett befängt argument. Sedan har jag en principiell uppfattning om detta med skatt: Låt skatt vara skatt! Använd inte skatten som ett instrument till en massa annat, då ökar man skatteorättvisorna. Låt skatten vara skatt och gör den rättvis och likformig. Den är så fruktansvärt orättvis som den är, och varför skall vi öka orättvisorna?
Herr talman! Herr Stadling talar om att det är mycket bättre att vi importerar olja och fördärvar vår valuta än att vi använder skogsprodukterna. Jag har tidigare sagt att det inte är de skogsprodukter som går att sälja som används för uppvärmningsändamål. Vad beträffar herr Sjöholm är det verkligen beklagligt att han inte ens vill kosta på frakten när han får bränslet gratis. Jag tycker att han borde ha accepterat det erbjudandet.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i många år krävt ändring av bestämmelserna i 50 § 2 mom., andra stycket kommunalskattelagen. Dessa bestämmelser medger extra avdrag, om den skattskyldiges skatteförmåga varit väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, ålderdom, olyckshändelse, underhåll av andra närstående än barn som man uppbär allmänt barnbidrag för eller annan liknande omständighet. Vårt förslag till ändring har gått ut på att mildra kravet på att erhålla sådant skatteavdrag. Det skulle kunna ske genom att ordet ”väsentligen” utgår. Kravet att skatteförmågan skall vara väsentligt nedsatt har givetvis medfört en mycket restriktiv inställning till dessa avdrag från taxeringsnämndernas och skatterätternas sida. Vägledande i sammanhanget har naturligtvis riksskatteverkets meddelanden varit. Dessa har hittills endast gällt diabetiker. Diabetikerna medges utan prövning av kostnaderna ett extra avdrag på 1000 kr. per år om inkomsten understiger 25 000 kr. för ogift och 35 000 kr. för makar tillsammans. För skattskyldiga i högre inkomstlägen bör, säger riksskatteverket, extra avdrag för nedsatt skatteförmåga till följd av diabetes medges endast om verkställd prövning ger vid handen att den skattskyldiges skatteförmåga varit väsentligen nedsatt till följd av sjukdomen. Dessa inkomstgränser har i praktiken varit vägledande också när det gällt andra sjukdomar eller handikapp än diabetes. Överstiger inkomsten inte obetydligt 25 000 resp. 35 000 kr. tycks avdrag medges endast i de fall då den skattskyldige kan påvisa mycket höga extra kostnader för sin sjukdom eller sitt handikapp eller sin omsorg om anhörig. I en länsskatterätt hade man häromdagen uppe ett ärende som gällde en kvinna med så svåra eksem att hon av den anledningen hade blivit förtidspensionerad. Hon kunde påvisa direkta kostnader på grund av sitt handikapp med nära 3 000 kr. Men makarnas inkomst uppgick till 47 000 kr. tillsammans, och med hänvisning till inkomstens höjd avvisade skatterätten besvären. Detta innebär, som framhålles i reservationen av herr Nilsson i Trobro och mig, en extra marginalskatt, i detta fall på ca 25 96. Hade makarnas inkomst endast uppgått till 35 000 kr. hade de förmodligen erhållit avdraget för nedsatt skatteförmåga. Men vid en inkomst av 47000 kr. blev avdraget 0. Enligt vår uppfattning bör sjukdomen eller handikappet som sådant vara den avgörande orsaken till skatteavdraget. Det är jämförelsen mellan den friske och den sjuke eller handikappade med samma inkomst som gör ett avdrag berättigat. I den mån handikappersättning eller andra bidrag Nr 36 utgår måste det naturligtvis beaktas. Men utskottet menar att sjuka eller Torsdagen den handikappade över huvud taget bäst hjälps genom direkta bidrag. Många 13 märs'1975 människor får emellertid inga bidrag på grund av sitt handikapp eller sina omsorger om vårdbehövande anhörig eller av liknande anledning. = Avdraget för Då kräver skatterättvisan, som vi ser det, att de i stället får en skat — väsentligen nedsatt tesänkning på grund av den nedsatta skatteförmågan. Bidrag kan na = skatteförmåga turligtvis inte heller täcka alla de olika typer av kostnader som kan uppträda i dessa sammanhang. Ett bifall till reservationen skulle också lösa de problem som tas upp i en annan moderat motion av herr Magnusson i Borås m.fl. Den går ut på utredning och förslag om avdragsrätt för kostnader vid vård och tillsyn av sjuk eller åldrig nära anhörig. I skatteutskottets betänkande behandlas också flera andra motioner som i allmänhet går ut på bättre möjligheter till avdrag för personer med olika handikapp eller sjukdomar. Även de här önskemålen skulle bli bättre tillgodosedda än i dag om reservationen bifölls så att ordet ”väsentligen” utgick. Jag vill avslutningsvis starkt understryka vad utskottet skriver i näst sista stycket: ”Det är givetvis önskvärt att riksskatteverket med nya anvisningar söker åstadkomma en mer enhetlig praxis beträffande extra avdrag för dem som drabbats av sjukdom och handikapp av olika slag, något som enligt vad utskottet inhämtat också uppmärksammas inom verket.

Vi vill tvärtom understryka önskvärdheten i det som utskottet här säger. Det föreligger nämligen i dessa sammanhang en mycket stor oklarhet på många punkter. För att ta ett exempel: Har en låginkomsttagarfamilj rätt att dra av kostnader för diabetes om det är ett av barnen som lider av detta handikapp? Därutöver, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Skatteutskottet behandlar i det här betänkandet en rad motioner som innehåller olika krav på rätt till avdrag för nedsatt skatteförmåga. Flertalet av dessa motioner har avstyrkts av ett enhälligt utskott, och anledningen till detta ställningstagande är närmast att riksskatteverket har dessa frågor aktuella. Utskottet uttalar också, som fru Troedsson mycket riktigt sade, önskvärdheten av att riksskatteverket | ger nya anvisningar som syftar till att åstadkomma en enhetlig praxis för de här extra avdragen för dem som drabbats av sjukdom eller handikapp av olika slag. Det bör kanske betonas — och det framgår också av betänkandet — att man enligt kommunalskattelagen redan nu kan få extra avdrag om skatteförmågan är väsentligen nedsatt av dessa skäl. Avdraget får dock inte vara högre än 10000 kr. Den reservation som fogats till betänkandet och som undertecknats endast av ledamöterna från moderata samlingspartiet gäller närmast motionen 1068. Det huvudsakliga kravet i den motionen är att ordet ”vä sentligen” skall tas bort i formuleringen ”väsentligen nedsatt skatteförmåga”. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att göra någon ändring i den nuvarande formuleringen. Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå motionens och reservationens motivering. F. ö. anser jag att principen i denna och liknande frågor bör vara att man skall få göra avdrag för utgifter för intäkternas förvärvande. Den rätten finns redan. Om man har utgifter av annat slag t.ex. på grund av handikapp —- det förekommer mycket ofta — bör dessa utgifter kompenseras på annat sätt än genom skatteavdrag. Möjligheter härtill finns redan nu, även om de inte är tillräckliga. Men från den 1 juli i år gäller nya bestämmelser i detta avseende. Vi får då nya regler för handikappersättning, och de reglerna blir väsentligt mer generösa än de nuvarande. Hur de nya bestämmelserna i detaljer kommer att tillämpas i praktiken är det svårt att säga nu, men det är helt klart att en rad nya grupper från den 1 juli kommer i åtnjutande av denna ersättning jämfört med vad som nu gäller beträffande invaliditetsersättning och liknande ersättningar. Vi bör nog vänta och se vad den här reformen kan ge innan vi tar nya initiativ på detta område. Sedan finns det en annan och för mig mycket väsentlig invändning mot att i detta sammanhang tillämpa avdragssystemet för att kompensera utgifter av detta slag. Många personer med handikapp tillhör låglönegrupperna, och många är på grund av sitt handikapp förtidspensionerade. För dessa grupper är det helt ointressant om de har rätt till avdrag när de gör upp sina deklarationer. För dem som har höga inkomster är det däremot givetvis mer intressant. Men vår ambition här i riksdagen bör vara att genom ersättningar kompensera de berörda grupperna för deras utgifter på ett sådant sätt att alla får en lika stor ersättning. Så blir inte fallet, om man följer avdragslinjen. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Men även om man bygger ut bidragssidan, vill jag stryka under vad jag sade i mitt förra anförande, nämligen att man inte med bidrag kan täcka alla de olika typer av kostnader som förekommer i dessa sammanhang. Avsikten med vår reservation är att man skall se till den nedsatta skatteförmågan som sådan och inte styras av tämligen stela inkomstbelopp, som i dag — Nr 36 faktiskt tar väldigt liten hänsyn till skatteförmågan. Torsdagen den Ett barnlöst par med en inkomst på 35 000 kr. och där en av makarna 13.mars 1975 har diabetes har det förvisso inte fett. Men en flerbarnsfamilj, som har 45 000 kr. i inkomst och där en av familjemedlemmarna har diabetes, — Avdraget för har det om möjligt ännu besvärligare. Det barnlösa paret får sitt avdrag väsentligen nedsatt på 1 000 kr., men det är ingalunda säkert att flerbarnsfamiljen med 45 000 — skatteförmåga kr. i inkomst får ett motsvarande avdrag. Det kan naturligtvis inte bli någon större rättvisa eller några högre avdragsbelopp, när man har så snäva regler för rätten till avdrag som i dag är fallet. Tas ordet ”väsentligen” bort, som vi föreslår, kan man räkna med att riksskatteverket kommer att utforma sina anvisningar med hänsyn till den lagändringen och att det då i framtiden blir betydligt bättre möjligheter till avdrag i sådana här sammanhang. Jag vill allra sist framhålla att vi strävar efter att åstadkomma skatterättvisa mellan den friska människan och den sjuka eller handikappade med samma inkomst men utan ersättning av något slag för havda merkostnader. För att åstadkomma sådan skatterättvisa krävs vidgad avdragsrätt.
Herr talman! När det gäller familjer som har barn med handikapp eller sjukdom som förorsakar utgifter eller speciell vård borde jag i mitt tidigare inlägg ha påmint om att det inte bara kommer en reform om handikappersättning den 1 juli i år utan också ändrade bestämmelser för vårdbidrag. Familjemedlemmar som behöver vård av väsentligt större omfattning än normalt får bättre möjligheter till vårdbidrag. Det är f. ö. inte i första hand inkomsttagare omkring 45 000 kr. som är de mest intressanta i detta sammanhang. Vi måste uppmärksamma väsentligt lägre inkomster när det gäller dessa stödåtgärder.

Herr talman! Den fråga som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 hänger samman med det nya system som har införts för finansieringen av stora reformer, nämligen arbetsgivaravgifterna. Väsentliga belopp slussas numera över från den pott som står löntagarna till förfogande för löneökningar och som skall stå företagarna till förfogande för investeringar. Egenavgifter för folkpension, sjukförsäkring osv. omvandlas till arbetsgivaravgifter, och det får på lång sikt effekt på löntagarnas ATP. Från moderat håll har vi uppmärksammat detta under ett par års tid, och vi återkommer ånyo med en reservation till utskottsbetänkandet. Det rör sig om mycket stora summor. För 1976 uttas 4.7 96 i arbetsgivaravgift. Det är alltså 6 miljarder av lönepotten som lyfts över till en arbetsgivaravgift och kommer tillbaka till löntagarna i form av andra förmåner. På det sättet går pengarna också förbi pensionssystemet. De kommer aldrig att registreras som pensionsgrundande inkomst. Detta medför vissa bekymmer i framtiden. Det är mig veterligt bara vpk som har sagt att lönerörelsen inte skall påverkas av dessa avgifter. Det låter sig naturligtvis sägas, men lyfter man på ett år bort 6 miljarder ur vinst potten, är det självklart att det påverkar möjligheterna att ta ut lön. Det måste det göra. Företagare har inga egna sedelpressar och kan inte trolla i detta avseende. Det är många områden av samhällets verksamhet som skall finansieras med de här avgifterna. Det är inte bara fråga om att sänka statsskatten och att kompensera kommuner och landsting, utan det är vuxenstudier, byggnadsforskning och allt möjligt som skall finansieras ur lönepotten som står löntagarna till förfogande. Utskottet gör på s. 5 en bedömning av den motion som ligger till grund för reservationen. Utskottet skriver: ”Motionärerna konstaterar emellertid samtidigt att man genom avgiftsöverföringar av det här slaget från arbetstagarna till arbetsgivarna har möjlighet att stävja en inflationsutveckling och därigenom förbättra Sveriges internationella konkurrensförmåga och standardutveckling. Om detta enligt motionärernas mening lovvärda syfte skulle komma att helt eller delvis tillgodoses, är utskottet inte övertygat om att de berörda avgiftsöverföringarna — som motionärerna befarar — kommer att negativt påverka sambandet mellan löntagarnas standardnivå och pensionsnivå.” Herr talman! Vi har inte så kategoriskt i motionen sagt att de här avgiftsöverföringarna innebär en möjlighet att stävja inflationsutvecklingen. Vi har sagt att intentionerna bakom den här nya politiken är sådana. Om det sedan leder till en begränsning av inflationen får väl framtiden utvisa. Vidare säger utskottet att man inte är övertygad om att den här omläggningen kommer att negativt påverka ATP i framtiden. Det är däremot LO, herr talman. Jag har en avskrift av dess yttrande med anledning av skatteförslaget som ligger bakom den senaste uppgörelsen. LO skriver: ”Ovan har exempel getts på de kortsiktiga omläggningarnas mer långsiktiga effekter. Det finns fler sådana. En är den minskning av kommande ATP-utbetalningar som blir en följd av de nominella löntagarinkomsternas — på grund av löneoch skatteuppgörelserna —- minskade ökningstakt.” Det är precis vad vi har sagt i vår motion. Yttrandet är undertecknat av Gunnar Nilsson och Anders Leion. Den politik som man nu börjat föra har alltså på lång sikt obestridligen sådan effekt på ATP-sidan. På moderat håll anser vi att pensionsålderskommittén skall få studera det här problemet. Det är kanske inte så lätt att lösa. Men pensionsålderskommittén har ändå redan nu att behandla frågor som gäller ATP. bl.a. standardsäkringen av ATP, som kanske mera perifert berör det här problemet. Kommittén har också sambandet mellan avgifter och pension att fundera över. Därför föreslår vi att motionen överlämnas till kommittén. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är i och för sig en rätt intressant iakttagelse att motionärerna i sin motion i viss utsträckning har accepterat och gillat det som den s.k. Hagaöverenskommelsen innebar, som så kraftigt xritiserats av moderaterna i andra sammanhang. Man säger i motionen a't det är bra att löntagarna tillförsäkras en bättre lönebehållning efter skatt utan en fullt ut motsvarande bruttolönehöjning. Det är bra för landets internationella konkurrensförmåga och därmed dess standardu'veckling, sägs det också i den här motionen. De synpunkterna kan jag helt instämma i. De är säkerligen alldeles riktiga. Däremot kan jag inte riktigt instämma i vare sig det fortsatta resonemanget i motionen eller i vad herr Ringaby här har anfört. Jag är inte av den uppfattningen, och det är inte utskottsmajoriteten heller, att dessa ändrade finansieringsformer för vissa socialförsäkringar eller inkomstöverföringar, som det heter i motionen, till så väsentlig grad skall gå ut över pensionärerna. Jag vill erinra om att den uppgörelse som träffats gav pensionärerna också ett handtag. Den saken tycker jag klarades ut på ett utomordentligt sätt i går, när statsminister Palme tog upp frågan och redogjorde för vad som kommit pensionärerna till del enligt uppgörelsen. Men det kan vara onödigt att upprepa vad som sades så sent som i går. Visst kan jag hålla med herr Ringaby om att en lugnare löneutveckling också innebär lägre pensionspoäng, eftersom pensionspoängen beräknas på den aktuella lönen. Men man har också en annan sak att ta hänsyn till, nämligen relationstalet mellan lön och pension, som i ATP-systemet är 60 26. Tar man hänsyn till folkpensionen som ligger i botten, blir relationstalet ungefär 65 96 grundat på de 15 bästa åren. Lönen och pensionen följs således åt därigenom. Det systemet bör man inte så lättvindigt rubba. Om man skulle följa de tankegångar som förs fram i reservationen skulle det här relationstalet rubbas. Herr Ringaby menar, såvitt jag förstår, att det skulle drabba framtidens pensionärer relativt hårt om man fortsätter på den här vägen. Men till att börja med innebär en lugnare löneutveckling också en lugnare utveckling på prisstegringsområdet. Då gynnar det också pensionärerna. Prisstegringen drabbar hårdast lågavlönade, och dit hör pensionärerna. Vidare kommer framtidens pensionärer också att få ta del av de skattesänkningar som skett genom dessa inkomstöverföringar. De blir alltså inte lottlösa. Sedan tror jag att det skulle vara rätt besvärligt — om man skulle grunda pensionspoängberäkningen på något slags bruttolönesystem — att avgöra vilken lön som skulle ligga till grund för pensionsberäkningen. Jag vet inte vem som skulle göra detta och på vilket sätt det talet skulle fastställas, ifall man skulle förhandla om den saken liksom om lönerna. Jag tror att det skulle bli ganska krångligt och besvärligt att få till stånd en någorlunda hygglig och säker grund för dessa beräkningar. Sedan är det givetvis viktigt att pensionärernas standard i framtiden inte försämras = den bör ju helst förbättras. Men vi har inte trott på de idéer som förs fram i denna motion och har därför yrkat avslag på densamma. Jag vill tillägga att jag tycker att motionärerna själva i viss mån har kullkastat det egna förslaget, eftersom de i motionen uttalar att villkoret för att detta skulle kunna genomföras är att ATP-avgifterna inte får öka. Man är vänlig inte bara mot pensionärerna utan också mot arbetsgivarna. Om följden av skattesänkningarna blir lägre löner, får man naturligtvis också minskade ATP-avgifter, medan påfrestningarna på pensionsfonderna ökar om man kräver högre pensioner. Detta är ytterligare en orsak till att vi yrkar avslag på motionen. Nu är det riktigt, som herr Ringaby anfört, att pensionsålderskommittén har i uppgift att utreda standardgarantin för ATP-pensionerna. Vi litar på att kommitténs ledamöter skall vara tillräckligt uppfinningsrika för att hitta på ett någorlunda bra regelsystem, bättre än det som föreslagits i motionen. Jag hoppas uppriktigt att kommittén skall kunna finna någorlunda goda och administrativt enkla regler, som möjliggör en standardsäkring inom ATP-systemets ram. Det är naturligtvis oerhört viktigt att så sker. Eftersom vi inte riktigt tror på de idéer som framförs i motionen yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är alldeles klart att alla kammarens ledamöter är intresserade av en lugn och icke inflationsdrivande löneutveckling. Detta påverkar i så fall också ATP-pensionen, och man gör dessutom med tanke på inflationen en förtjänst under hela den aktiva tiden. Men vad det nu är fråga om är att oerhört stora belopp slussas in i statskassan vid sidan om ATP-systemet. Vi håller på att skapa en nettolön i stället för en bruttolön. Om man har bruttolön och själv får betala skatt på den, blir naturligtvis även den del som går åt till skatt pensionsgrundande. Men går vi över till en nettolön, varvid skattesänkningen kommer som en gåva från staten, blir motsvarande del av lönen icke pensionsgrundande. Det är det problemet som vi har observerat. Vi är självfallet tacksamma för att även LO i år har observerat detta problem. Att LO har tagit upp detta i sitt remissyttrande över skatteutredningens förslag visar väl att också LO är litet bekymrad över denna utveckling. Hur problemet sedan skall lösas, herr Fredriksson, kan vi inte säga. Det är förmodligen en något knepig fråga. Men vi har knäckt många knepiga frågor i kammaren, och jag tror att pensionsålderskommittén kan klara den uppgiften. Vi har sagt att det i nuläget inte behövs någon justering av ATP-avgifterna, eftersom dessa är så väl tilltagna att de mycket väl räcker till för denna reform.
Herr talman! Jag skall gärna ge herr Ringaby rätt i att hela standardsäkringen av ATP-pensionerna är ett problem. Pensionsålderskommittén brottas nu också med detta. Den kommer säkerligen att undersöka alla möjligheter att på bästa sätt åstadkomma den standardsäkring som den har i uppdrag att utreda. Herr Ringaby har vidare den uppfattningen att ATP-avgifterna är så väl tilltagna att det inte behövs någon höjning av dessa, även om standardsäkringen skulle ställa avsevärt större krav på AP-fonderna. Men AP-fonderna ökar numera inte i någon särdeles snabb takt, och det har skett en väsentlig förändring beträffande deras placeringsmöjligheter under det sistförflutna året. Och skall man genomföra reformer som kostar pengar bör man också tänka på att dagens budgetläge är sådant att de reformerna till fullo måste finansieras.
Herr talman! Herr Fredriksson måtte ha stora krav på i vilken takt AP-fonderna skall öka. Hela avgiften går oavkortad in i AP-fonderna, eftersom räntan på fonderna räcker till att klara pensionsutbetalningarna och även de administrativa kostnaderna. Dessutom blir det 1 miljard om året kvar av ränteavkastningen, och den går också in i fonderna. Hela avgiften plus ca 1 miljard av ränteavkastningen går alltså in i AP-fonderna, och det är väl ändå att öka i ganska snabb takt.
Herr talman! Jag skall inte tvista med herr Ringaby om i vilken takt AP-fonderna ökar, men jag vill ifrågasätta om hans senaste uppgifter är riktiga. Jag har läst statistik som jag tror visar — tyvärr har jag den inte med mig nu — att ökningen i år har varit betydligt mindre än tidigare och kanske inte uppgår till det stora tal som herr Ringaby här har nämnt.
Herr talman! Herr Fredriksson har rätt i att det är en komplicerad fråga som nu diskuteras. Den är så komplicerad att socialförsäkringsutskottets ordförande inte riktigt har förstått den. Däremot är den enkel politiskt sett — dvs. den är knappast en politisk fråga. Den har mycket litet med värderingar, partipolitiska linjer och sådant att göra. Den är en försäkringsteknisk fråga. Det är fråga om att dra de försäkringstekniska konsekvenserna av bl.a. det beslut som riksdagen fattade i går. Under gårdagens debatt var det någon som utan att bli motsagd citerade uppgifter i tidningen Fackföreningsrörelsen om att skattesänkningen på 1600 kr. i direkt skatt 1976 för de flesta motsvarar en löneökning på 10 96, dvs. för en 40 000-kronorsinkomsttagare 4 000 kr. Och 4 000 kr. i årsinkomst är bra nära en halv pensionspoäng för det året — som nu uteblir. Vi får alltså vår standardhöjning just nästa år med hjälp av det beslutet, men den standardhöjningen, som vi erhåller i form av en sänkning av den direkta skatten — oavsett hur den finansieras, det hör inte hit — blir icke pensionsgrundande, och det är nu tredje året i följd. Om vi tänker oss en människa som är i 50-årsåldern och just har börjat tjäna ihop de 15 bästa årens pensionspoäng, så finner vi att han under de återstående åren på grund av det här beslutet kommer att ligga 4 000 kr. nominellt under den inkomst som han annars skulle ha haft. Kommande års löneökningar, vilka de än blir, görs ju från den nivå som bestäms på grundval av gårdagens beslut, och då är där 4 000 kr. för en 40 000-kronorsinkomsttagare som år efter år inte blir pensionsgrundande. Det gör en skillnad i pension när man fyller 65 år på 2 500 å 3 000 kr. om året. Det handlar alltså om månadsbelopp på några hundralappar för pensionärerna om tio eller femton år. Nu säger man att det här kommer att kompenseras genom lägre skatter, men det vet vi inte. Det enda vi vet efter gårdagens beslut är att skatten för 1976 skall ligga 1600 kr. under vad den annars skulle ha varit. Vi vet inte ens var den skall ligga 1977, för det skall beslutas senare. Vi vet ingenting om vad den kommer att vara när vi kommer i pensionsåldern. Det enda vi säkert vet är att pensionspoäng motsvarande 3 000, 4 000 eller 5 000 kr., beroende på inkomstläget, är oåterkalleligt förlorade. Det är det som har hänt, och det kan inte vara någonting som man egentligen behövde tvista ideologiskt om. Det är en försäkringsteknisk fråga. På grund av denna när ATP-systemet tillkom icke förutsedda metod att ta ut standardökningar — i och för sig på många sätt en bra metod —- blir pensionsunderlaget för väldigt många människor mycket lägre än man hade avsett. Det måste man på något sätt komma till rätta med. Det kan ske på olika sätt. Ett sätt är att gå över till en bruttolöneberäkning och alltså i pensionsunderlaget räkna in även andra kostnader för arbetsgivaren än kontantlönen för arbetskraften. Det säger ingenting om vilken ATP-avgift man skall betala. Den skall fortfarande fastställas efter AP-systemets behov, och det fattar riksdagen beslut om då och då, som vi alla vet. Har man ett större underlag, får man kanske en lägre procentsats och vice versa. Det får beslutas alldeles för sig, och AP-fondens större eller mindre behov av pengar påverkar inte detta. Vilket underlag vi skall använda för beräkningen är en teknisk fråga. Räcker inte pengarna så blir vi tvungrfa att höja avgifterna — det är helt klart. Finns det pengar över, som herr Ringaby på goda grunder hävdar, så kan man sannolikt sänka avgifterna-— eller gå över till ett nytt beräkningssystem med oförändrad procentsats för avgiften. Det hör icke hit. Det enda viktiga är att vi bestämmer oss för på vilken inkomst vi skall beräkna individens, den enskilde pensionärens, pensionsrätt. Eftersom vi har en utredningskommitté som sysslar med detta, anser jag kanske att det hade legat mycket nära till hands att riksdagen, som är en framsynt församling och som brukar ta konsekvenserna, som vi gärna tycker, av sitt handlande i olika avseenden, hade låtit den här konsekvensen, som är ett faktum, komma till belysning i den kommittén. Nu kan man kanske hoppas — och det gör uppenbarligen herr Fredriksson - att denna kommitté också är mycket framsynt och utan påstötningar från riksdagen kommer att uppmärksamma detta problem. Det är ju faktiskt inte särskilt svårt att uppmärksamma eftersom det ligger i öppen dag; t.o.m. LO har sett det, enligt vad som försports på sistone. Det är alltså inte så märkvärdigt att komma underfund med att här finns ett problem. Det behöver belysas, och jag tror att vi hade kommit fram litet snabbare om riksdagen hade kunnat bestämma sig för att ge ett uppdrag att se på frågan. Jag upprepar att den inte är en ideologisk — och jag höll på att säga knappast en politisk — fråga utan en försäkringsteknisk fråga.
Herr talman! Jag tycker inte att den här motionen är så komplicerad och svår att förstå. T. o. m. jag har förstått den, tror jag i varje fall, även om jag inte besitter samma tankeskärpa som herr Carlshamre — det är jag den förste att erkänna. Herr Carlshamre säger att detta bara är en försäkringsteknisk fråga och att den icke har med pensionsfonderna att göra. Visst har den det. Det är en försäkringsteknisk fråga hur man skall ordna standardsäkringen, och det är ju den delen som är komplicerad. Men det gäller också finansieringsfrågan. Herr Carlshamre säger att vi kan bortse från den i dag; behöver vi höja AP-avgiften, får vi göra det. Men varför skriver han då i sin motion att villkoret för att dessa tankegångar skall kunna genomföras är att AP-avgifterna inte får höjas? Då har ju herr Carlshamre själv fastslagit att man inte får höja avgifterna. Måste avgifterna höjas, kan man inte genomföra den här reformen enligt vad man har gett uttryck för i motionen.
Herr talman! Om någon människa med det gamla sättet att berakna löner och standardökningar skulle ha tjänat in en pensionsrätt på låt oss säga 30 000 kr. om året, så kommer samma människa att få kanske 28 000, 27 000 eller 26 000 i pension när vi nu har börjat avlösa löneökningar med skattesänkningar. Men om vi då genom en teknisk omräkning försäkrar denna människa om att fortfarande få den pension på 30 000 kr. som från början var tänkt, så kostar det inte ett enda öre mer än det skulle ha gjort med gamla systemet. Det blir en fråga om avvägning av underlag och procentsatser, men pengarna som behöver komma in till systemet är inte större. Med den nya ordning som nu har introducerats är det i stället så att försäkringssystemets förpliktelser kommer att minska i förhållande till vad vi tidigare hade tänkt oss. Då minskar också avgifterna — det kommer de självfallet att göra, eftersom det blir ett mindre underlag. Men kostnaden för pensionen — den faktiska pension som utgår i kronor räknat — blir inte högre därför att man tillämpar ett alternativt tekniskt system för att beräkna underlaget.